Herr talman! Vi kritiserar inte regeringen eller majoriteten i utskottet för att de har tagit fram nya platser. Vi kritiserar regeringen för att den tog tiden mellan den 10 augusti och den 25 november på sig för att återkomma till riksdagen med frågan. Vi har faktiskt inte haft den ringaste chans att ha synpunkter på fördelningen mellan olika högskolor, och vi har inte förrän i dag, i efterhand, fått bekräfta pengarna. Detta kritiserar vi regeringen för. Jag framförde ingen kritik i mitt anförande mot att man gör försök för att förbättra kvaliteten i högskolan. Jag sade ingenting om det. Däremot är det naturligtvis så att den frågan hörde samman med augustibeslutet. Den hade självfallet också behövt underställas riksdagen för bedömning både när det gäller pengarna -- det är ganska mycket slantar det handlar om -- och när det gäller insatserna. Ann-Cathrine Haglund säger att man ville undvika dröjsmål. Det är regeringen som har dröjt. Den har dröjt med att komma till riksdagen. Det är detta jag talar om. Sedan undrar jag fortfarande vad Lärarhögskolan i Stockholm har med dimensioneringen av högskolan att göra. Det gäller dimensioneringsförslag som är framlagda i ett arbetsmarknadsperspektiv. Jag känner inte till att högskolan i Södertälje skall börja byggas efter jul. Då hade det varit någon mening med det.
Herr talman! Jag beklagar dröjsmålet, Berit Löfstedt. Det har vi också sagt i betänkandet. Det var ändå viktigt att regeringen i augusti kom med de 4 000 platserna. Man ville se till att fler ungdomar kom in i högskolan redan vid terminsstarten. Jag tycker det är viktigt. Det har också Socialdemokraterna sagt att de accepterar. Jag beklagar dröjsmålet. Vi skriver också det i vårt betänkande. När det sedan gäller HLS, har kammarkansliet godtagit en motion och ett motionsyrkande. Jag finner det helt naturligt att utskottet behandlar detta. I synnerhet som detta yrkande stämmer helt överens med vad utskottet sade redan i våras när vi behandlade detta ärende. Jag finner ingen anledning att skapa ytterligare dröjsmål eller oro i denna fråga. Det är på tiden att man på Lärarhögskolan i Stockholm får den arbetsro som man behöver för att forma utbildningen och göra en lärarutbildning av hög kvalitet.

Herr talman! Jag kan inte förstå vad ett dröjsmål och en bordläggning skulle tjäna till. Den springande punkten, som ni socialdemokrater inte kan lösa och bara glider förbi, är de kostnader som det skulle innebära att bygga en ny lärarhögskola i Jag undrar vad Berit Löfstedt uppskattar investeringsbehovet till för att bygga en lärarhögskola i Södertälje. I det statsfinansiella läge som vi befinner oss i, finns inte dessa pengar. Låt Lärarhögskolan i Stockholm få den arbetsro som det här beslutet innebär! Det är det enda vettiga.

Herr talman! Regeringens proposition om förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen innehåller en diskussion om betydelsen av ökad kvalitet inom högskoleutbildningen och vikten av en utbyggnad av volymen inom den högre utbildningen. Denna diskussion är välkommen och lätt att instämma i. Det är bara försiktigheten som jag skulle vilja kritisera. Man kan gå fram betydligt kraftfullare enligt min uppfattning. Ny demokrati anser emellertid att nuvarande system, där regeringen bestämmer om tilldelningen av antalet högskoleplatser, är både byråkratiskt och planekonomiskt. Enligt vår uppfattning bör systemet vara efterfrågestyrt, men kvaliteten får ej eftersättas på en enda punkt. Det innebär att varje universitet eller högskola tar in ett så stort antal av de behöriga sökande -- helst alla naturligtvis -- som de anser sig klara av utan att tumma på kvalitetsaspekterna. De erhåller sedan ekonomiska resurser från statsmakterna i paritet med det. Jag har emellertid avstått från att reservera mig eftersom departementet så tydligt indikerar att förslag i den riktningen är på väg. Jag skall i stället uppehålla mig vid en annan fråga som är intimt knuten till kvalitetsfrågor inom högskoleutbildningen, närmare bestämt kvaliteten på lärarutbildningen i Sveriges huvudstad. I maj detta året beslutade riksdagen med Ny demokratis hjälp att bifalla en socialdemokratisk reservation som innebar att riksdagen uttalade sig för att placera Lärarhögskolan i Stockholm i Jag har efter riksdagsbeslutet fortsatt och gjort en fördjupad och ännu noggrannare analys av Södertäljealternativets konsekvenser i kvalitetshänseende för utbildningen. Resultatet av dessa analyser kombinerat med de dramatiskt försämrade ekonomiska förutsättningarna för Sverige har resulterat i att Ny demokrati har omprövat sitt tidigare ställningstagande. Ny demokrati anser att lärarhögskolan i sin helhet bör vara placerad i Stockholm. Avgörande för detta ställningstagande är omsorgen om kvaliteten i lärarutbildningen. En högkvalitativ lärarutbildning förutsätter integrerade studier med universitetet och fackhögskolorna i Stockholm. En central placering i Stockholm blir då en förutsättning för att kunna uppfylla de av riksdagen tidigare beslutade utbildningspolitiska målen, likaväl som de i den nu aktuella propositionen föreslagna kvalitetssatsningarna. I Stockholm finns, utöver närheten till universitetet och fackhögskolorna, också tillgång till alla referensbibliotek. Det finns dessutom en uppbyggd praktikorganisation med ett urval av lämpliga handledare och praktikplatser. Den har byggts upp under en lång följd av år. Storstockholmsområdet, inkl. Södertälje, med välutbildade lärare skall inte heller underskattas, lika lite som vikten av att kunna rekrytera kvalificerade studenter och välmeriterade lärarutbildare. Det är då en självklarhet att konstatera att Stockholm är mer attraktivt än Södertälje för studenter, lärare och andra medarbetare. Tunga ekonomiska skäl talar också mot en flyttning till Södertälje. Det har således efter riksdagsbeslutet framkommit att en samlad lokalisering till Rålambshovsområdet är fullt möjlig genom tillgången till Rålambshovs sjukhusbyggnader.

Kalkyler som upprättats efter riksdagsbeslutet av olika oberoende byggföretag visar också att produktionskostnaderna för Rålambshovsalternativet är ca 250 miljoner lägre. De årliga hyreskostnaderna blir därmed också väsentligt lägre i Rålambshov. Vid riksdagsbehandlingen våren 1992 var dessa viktiga fakta inte kända för riksdagen. Omsorgen om utbildningskvaliteten i vid mening är naturligtvis det avgörande, men när detta sammanfaller med den mest kostnadseffektiva lösningen blir Stockholm--Rålambshovalternativet klart överlägset Södertälje. Ny demokrati vill heller inte sticka under stol med att vi är oroade över kvaliteten inom delar av lärarutbildningen. Ny demokrati vill återupprätta den höga status läraryrket en gång hade. Det gör man inte genom att blunda och förneka problemen. Redan med ambitionen att skapa Europas bästa skola krävs mycket stora ansträngningar och ökade krav på lärarna. Ny demokrati tycker att Sverige skall sikta på att erbjuda världens bästa skola, och då krävs toppkvalificerade lärare som är stolta över sitt yrke och de resultat deras elever presterar. Vi tror därför också att det t.ex. kan vara lämpligt att lokalisera andra, akademiska, utbildningar i anslutning till Lärarhögskolan i Rålambshov. Detta skulle kunna ge HLS spännande stimulans och inspiration från lärare och studerande utanför skolvärlden. Jag yrkar således bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess helhet i betänkande nr 5, och då särskilt moment 2. Som ett litet extra yrkande utanför betänkandet ber jag att få yrka på en riktigt God Jul åt herr talmannen och riksdagens alla ledamöter, medarbetare och åhörare.

Herr talman! Denna proposition handlar om förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen. Frågan om Lärarhögskolans lokalisering hör definitivt inte dit. Det är ytterst märkligt att Ny demokratis motion om denna fråga har tagits upp till behandling. Jag anser att man måste tolka detta som att vi nu har en allmän motionstid under hela året, eftersom man uppenbarligen kan väcka motioner om precis vad som helst i samband med de propositioner som kommer till riksdagen. De utredningar som gjorts i denna fråga visar att förutsättningarna för högskolans verksamhet är likvärdiga beträffande kvalitet vid en lokalisering i Stockholm eller i Södertälje. Alternativet Södertälje ger dessutom ytterligare en kvalitet åt lokaliseringen, nämligen en förstärkning av det utbildningsutbud som finns i den södra länsdelen. Där har vi betydligt sämre av den varan. Alla utredningar och undersökningar visar att en förstärkning av utbildningsutbudet betyder att hela området får en förbättrad utvecklingsmöjlighet. I Södertälje finns förskollärarutbildning sedan år 1964. Där finns fritidspedagogutbildning, och klasslärarlinjen har kommit till under tiden. Så sent som år 1989 förlade man den yrkespedagogiska lärarutbildningen dit. Jag måste fråga Ann Cathrine Haglund: Betyder det beslut som utbildningsutskottet fattat att ni dömer ut dessa lärarutbildningar när det gäller kvaliteten? Det måste det ju betyda. Tänker ni i så fall se till att också de utbildningarna flyttas från Södertälje? Med det resonemang som ni för om Lärarhögskolans lokalisering skulle ju inte någon lärarutbildning kunna placeras i Södertälje. Skulle man dessutom dra konsekvenserna av ert resonemang, finns det stor risk för att flertalet av de små högskolorna i landet riskerar att förlora sina utbildningar. Vilka planer har egentligen Utbildningsdepartementet för de små högskoleorterna? Inte heller de uppfyller ju alla de krav och kriterier som nu ställs på Södertälje. Skall man förvänta sig att t.ex. Karlstad, Kalmar och Kristianstad skall lägga ner sina högskoleutbildningar? Här finns det uppenbarligen stor anledning på många orter att vara orolig. Detta beslut är inget mindre än en skandal, herr talman. Det har talats mycket om sådana här i dag. Jag yrkar därför bifall till reservation 1.

Herr talman! Ylva Annerstedt tar här upp en mängd andra frågor. Jag tänker inte gå in på dem. Vi dömer inte ut några högskolor. Med utskottets förslag blir HLS en självständig enhet med en funktionell och samlad lösning för lokalerna i en akademisk miljö så centralt och lättillgängligt placerad som möjligt, och sambandet mellan de ämnesteoretiska och pedagogiska delarna underlättas och stimuleras. Det är skälet. Ylva Annerstedt glider förbi den mycket centrala frågan: Vad bedömer ni kostnaderna till för byggandet av en lärarhögskola i Södertälje med allt som hör till? Det måste också beaktas i denna diskussion.
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund påstår att jag tar upp frågor som inte hör hit. Jag tycker i allra högsta grad att det hör hit hur Ann-Cathrine Haglund bedömer högskoleutbildningen i andra orter som har likartade förhållanden som Södertälje samt hur hon bedömer möjligheten att i fortsättningen bedriva lärarutbildning i Södertälje. Hon säger ju att det inte finns tillräckligt med kvalitet om man förlägger HLS till Södertälje. Däremot har vi redan flera lärarutbildningar där. Det skulle också innebära en samordnad lärarutbildning på flera olika nivåer. Betyder detta att Ann-Cathrine Haglund kvalitetsmässigt dömer ut den lärarutbildning som finns i Södertälje och att hon också dömer ut de lärarutbildningar som finns på de små högskoleorterna, vilka inte heller uppfyller alla de krav som måste uppfyllas för att HLS skall kunna placeras i Södertälje?
Fru talman! Vi dömer inte på något sätt ut någon utbildning som ligger i Södertälje. Vad det är fråga om är att flytta HLS, som finns i Stockholm. Det är vad frågan gäller. Skall HLS få ligga kvar i Stockholm, eller skall den flyttas till Södertälje? Utskottet gör den bedömningen att det allra bästa för HLS är att finnas kvar i Stockholm. Sedan kan man naturligvis lägga ut olika utbildningar om man vill, men det är ett beslut man själv fattar.
Fru talman! Det var mycket intressant att Ann Cathrine Haglund tog upp frågan om vad diskussionen gäller. Ursprungligen gällde diskussionen förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen, men utskottet har gjort diskussionen till en fråga om lokalisering av Lärarhögskolan i Stockholm. Det är ett upprivande av här i riksdagen tidigare fattat beslut. Om regeringen hade haft någon respekt för riksdagens beslut hade Utbildningsdepartementet för länge sedan sett till att omlokaliseringen hade kommit i gång.

Fru talman! Jag instämmer helt med de talare som anmärkt på det sätt som utskottet tillstyrkt HLS:s lokalisering. Det är skandalöst. Det är enligt min mening graverande för de ledamöter som i andra sammanhang så varmt talar för fasta spelregler och ordentlig beredning att ha medverkat i denna hantering. Södertälje grundades nämligen på mycket noggranna utredningar. Utredningar som på sedvanligt sätt remissbehandlades. Tungt vägande skäl för Södertäljealternativet är regional balans, lärarförsörjning på Södertörn, en samlad lösning med bra och ändamålsenliga lokaler samt en finansiering som möjliggör en snabb byggstart. Utskottsmajoritetens förslag att nu riva upp detta riksdagsbeslut har tillkommit på ett kuppartat sätt, vilket ordentligt har beskrivits av andra ledamöter. Enligt min mening är det en kupp att lägga fram detta förslag, årets i särsklass sämst beredda ärende. Med hänvisning till några rader i en motion från några av Ny demokratis ledamöter motiverar utskottet sitt ställningstagande. Den motionen utmynnar i att HLS bör behållas på Rålambshovsområdet. Detta förslag har utskottet över huvud taget inte behagat granska. Man har inte undersökt och beskrivit om detta alternativ går att genomföra. Man har inte heller över huvud taget granskat vad förslaget kostar. Man kan då ställa sig frågan: Innebär det att HLS för lång tid måste hålla till godo med dagens bristfälliga lokallösning? Innebär det förslag som utskottet tillstyrker att den personal som hängivet motarbetat riksdagens tidigare beslut och som gjort egna utredningar nu råkar ur askan i elden? Kommer personalen att få stanna kvar i bristfälliga lokaler i Rålambshov för lång framtid? Jag kan inte underlåta att något kommentera påståendet att en utlokalisering till Södertälje bidrar till dålig kvalitet. Det är utskottsmajoritetens genomgående tema. Man får uppfattningen att Södertälje skulle vara ett slags svart hål och att någon högre utbildning över huvud taget inte skulle kunna förekomma där. Jag vill bara påminna om att ett par av landets främsta företag har en omfattande forskningsverksamhet förlagd till Södertälje. Dessa företag, som på många områden är världsledande, har klarat av att driva ett kvalitetsmässigt bra forskningsarbete. Utan tvivel är det så -- jag kan inte komma ifrån det intrycket -- att utbildningsministern, som under hösten inte lyft ett finger för att effektuera det tidigare fattade riksdagsbeslutet, har bedrivit ett spel i kulisserna och köpslagit med Ny demokrati. I sinom tid lär vi väl få reda på vad Ny demokrati har fått för utbyte för sin insats. Det är emellertid beklämmande att den borgerliga majoriteten inte haft kurage att hantera detta ärendet på ett seriöst sätt. Fru talman! Till slut konstaterar jag att valet 1991 och därmed sammanhängande regimskiften här i riksdagen, i Stockholms läns landsting och i många kommuner i Stockholms län också fick till följd att arbetet för regional balans, mångfald och decentralisering i Stockholmsregionen har lagts på hyllan.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

Fru talman! Jag tänker inte gå in i någon egentlig polemik med Ylva Annerstedt och Sören Lekberg. Jag förstår besvikelsen över förslagets inriktning. Vad jag däremot inte förstår är att Sören Lekberg kan tycka att ärendet är det sämst beredda. Det var ju väl berett i maj i år. Blir det sämre berett av att Ny demokrati ytterligare analyserar förslaget? Jag kan inte heller inse att det beredningsarbete som gjordes tidigare är borta. Omsorgen om HLS klingar även litet falsk, inte minst mot bakgrund av att Sören Lekberg vet vad man själv vill på HLS. Det torde inte råda något som helst tvivel om vad som är bäst enligt deras bedömning. Att man på HLS värnar om kvaliteten i utbildningen tvivlar åtminstone inte jag på. Låt oss göra det här otäcka: Titta ut i verkligheten! Det finns en utlokaliserad lärarhögskola i Sverige, närmare bestämt i Mölndal, som ligger utanför min hemstad Göteborg. Den lärarhögskolan tänker man flytta tillbaka till Göteborgs centrum. Det skulle kunna vara intressant att diskutera anledningen därtill, och den är just kvalitetsaspekterna, som vikten av närheten till universitetet. Slutligen, jag kan garantera Sören Lekberg att det inte har förekommit några som helst öppningar, antydningar eller förfrågningar vare sig från Per Unckel eller från Utbildningsdepartementet i någon enda dimension.
Fru talman! Jag förstår inte att Stefan Kihlberg blir så upprörd. Vad vi socialdemokrater har reagerat mot är att utskottet inte på ett ordentligt sätt har berett ärendet. En motion har väckts från Ny demokrati, i vilken ett helt nytt alternativ lanseras. Det alternativet granskas över huvud taget inte av utskottet. Utskottsmajoriteten vägrar att bordlägga ärendet, kör över en betydande minoritet i utskottet och bryr sig inte om att kontrollera alternativet. På mig gör detta ett mycket underligt intryck. Det verkar på något sätt skumt. Det är vad vi har reagerat mot.
Fru talman! Sören Lekberg, vi känner inte varandra så väl, men jag är inte upprörd, Sören Lekberg. Jag är engagerad, men jag vet att jag vid sådana tillfällen ibland låter upprörd. Utskottet granskade inte heller i våras Södertäljealternativet, inte för ett ögonblick. Det är inte riksdagens utbildningsutskotts sak att gå in i detaljdiskussioner och detaljgranskningar.

Fru talman! Jag tycker att detta replikskifte blir mer och mer avslöjande. Stefan Kihlberg säger att utskottet inte skall granska olika alternativ. Vad skall då utskottet göra? Man har här i riksdagen fattat beslut om en utlokalisering, och bakom beslutet låg noggranna överväganden. Motionsvägen kommer därefter ett helt nytt alternativ. Det alternativet har ingen annan tidigare beaktat, och utskottet behagar inte undersöka det. I stället utnyttjar man ett majoritetsöverläge och vägrar bordläggning. Bordläggning är annars det normala tillvägagångssättet i denna riksdags utskottsbehandling. Fru talman! Det kan man väl med all rätta reagera emot.
Fru talman! För oss som har suttit i utbildningsutskottet ett antal år är det här en mycket gammal fråga. Det är en fråga som är noga utredd; det har varit uppvaktningar, skrivelser och remissbehandling. Det fanns ett departementsförslag om att HLS skulle finnas kvar som självständig enhet i Stockholm, och detta förslag blev också utskottets ställningstagande. Ny demokrati stödde en reservation. Man har omprövat förslaget och väckt en motion, som har behandlats av utskottet. Det är självklart att utskottet vidhåller sin uppfattning i denna fråga, som har stötts och blötts under så lång tid. Låt oss nu få ett beslut i den här frågan, så att Lärarhögskolan i Stockholm får lugn och ro. Till sist skulle jag vilja fråga Sören Lekberg, det som jag frågade Ylva Annerstedt och Berit Löfstedt tidigare: Vad skulle en nybyggnation i Södertälje kosta? Tänker ni inte ett enda dugg på det? Jag förstår mycket väl att ni är besvikna, men man måste också tänka sig in i den statsfinansiella situation som Sverige befinner sig i och tänka på alla de miljoner som en nybyggnation i Södertälje skulle kosta.
Fru talman! Jag vet att kammarens ledamöter är på väg att avsluta sessionen, men det här replikskiftet visar att det är en öm tå som jag har nuddat vid. I annat fall skulle inte Ann-Cathrine Haglund gå upp och försöka göra ett tillrättaläggande. Det är märkligt att utskottet inte har tagit tid på sig att ordentligt analysera det nya förslag som har kommit, som är helt nytt, som jag har påpekat. Det beslut som Ann-Cathrine Haglund tidigare stödde var att förlägga Lärarhögskolan till Brunnsviksområdet. Nu har det lanserats ett förslag som innebär att Lärarhögskolan i Stockholm skall ligga kvar i Rålambshovsområdet. Det är ett helt nytt förslag, och utskottet har inte velat medverka till att det undersöks ordentligt. Det är något unikt att vägra bordläggning. Det visar att ni till varje pris ville köra över Socialdemokraterna. Det har ni lyckats med.

Fru talman! Liksom de två närmast föregående talarna är jag södertäljebo och därför i någon mån part i målet. Till skillnad från Stefan Kihlberg och hans partikamrater skulle det aldrig falla mig in att bedöma en så här viktig fråga utifrån ett, i någon mening, inskränkt lokalt perspektiv. Självfallet är argumenten för att förlägga Lärarhögskolan i Stockholm till Södertälje just de pedagogiska fördelarna och möjligheterna att åstadkomma en mycket bra utbildning. Det är en lokalisering som ger möjligheter även i framtiden till ytterligare utbyggnader, som i närheten erbjuder goda praktikmöjligheter. Det är inte så att argumenten för att förlägga regionalpolitiska. Det finns däremot, utöver de pedagogiska fördelarna, också sådana plus med den här lokaliseringen -- det gör inte förslaget sämre, snarare bättre. Det är i själva verket så att förslaget att Lärarhögskolan skall vara kvar i Stockholm är ett omvänt regionalpolitiskt agerande. Det är det i mycket inskränkt mening stockholmska perspektivet som har fått dominera. Det är inte insikten om vad som behövs i framtiden, inte omtanken om de kommande eleverna, utan det är den snäva inskränkta omtanken om dem som just nu går den här utbildningen och om dem som just nu undervisar på skolan. Jag tycker att det är beklagligt. Bryssel är numera nästgårds till Stockholm, medan avståndet till Södertälje uppenbarligen är i det närmaste oändligt. I propositionen som kom i våras kallades lokaliseringen till Södertälje för en perifer lokalisering. Särskilt långt är avståndet om man pendlar Stockholm--Södertälje tur och retur. Mindre långt är det om man pendlar Södertälje--Stockholm tur och retur. Det vet alla de tusentals invånare i länet som dagligen gör sådana arbetsresor. Det är ett fullt möjligt och rimligt resavstånd, med god och väl utbyggd kollektivtrafik. Närheten till universitetet i Frescati används ofta som ett argument för den fortsatta lokaliseringen i Stockholm. Med kollektivtrafik är restiden minst en halvtimme. Restiden från den föreslagna lokaliseringen i utkanten av Södertälje är ungefär 15 minuter längre. Jag tror inte att det kan vara ett argument som välter omkull alla de storstilade pedagogiska ambitionerna för Lärarhögskolans framtid. Det är rätt uppenbart att regeringens argument för det här trotset mot riksdagens tidigare beslut och de lyckade försöken att få över Ny demokrati på sin sida inte är någonting annat än politisk prestige. För Ny demokrati är det i vanlig ordning dumhet och brist på politisk långsiktighet och politiskt tänkande som har gjort att man har ändrat sig. Vad är det egentligen som utskottet föreslår riksdagen att besluta? I detta betänkande tillstyrks en motion med förslag om att bygga ut regeringens förslag i våras var förstahandsalternativet en utbyggnad i Jag tycker att det är upprörande att riksdagen nu skall fatta ett beslut vars innebörd är så oklar. Jag vill ha ett definitivt besked: Vad är det för lokalisering som riksdagen i dag föreslås besluta om? Är det ett definitivt beslut om en utbyggnad i Rålambshovsparken? När skall denna utbyggnad starta? Eller är det regeringens gamla förslag som kommer igen? Och när skall den utbyggnaden i så fall starta? Hur ser de kostnadskalkyler ut som Ny demokratis representant hänvisar till? Vad är det för revolutionerande utredningar som Ny demokrati har gjort och som har lett till att man har ändrat sig? Jag vill ha besked på den punkten. Om jag inte får det, tycker jag att det är orimligt att riksdagen skall fatta det här beslutet. Den här delen av betänkandet bör i så fall återremitteras till utskottet för ytterligare utredning. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation

Ärade kammarledamöter!

Det som vi kanske framför allt kommer att komma ihåg från denna höst är uppgörelserna över partigränserna i väsentliga frågor och det viktiga och omfattande EES-beslutet. Regeringens ledamöter har i väsentligt större utsträckning än tidigare kommit hit till riksdagen också för att informera, och det är en utveckling som jag hoppas kommer att fortsätta. En förutsättning är givetvis att också riksdagens ledamöter finner informationen intressant, så intressant att man kommer till kammaren och lyssnar. Mer tid än tidigare har också använts för särskilt anordnade debatter. Också intresset från allmänhetens sida fortsätter att öka. Under förra riksmötet fram till den 1 juli tog vi emot 77 000 organiserade besök. Under hösten visar besökssiffrorna att det troligen kommer att bli ett nytt rekord. Till detta kommer alla besök på åhörarläktaren och det stora antalet telefonsamtal, som varje dag kommer till vår informationsenhet. Två ledamöter, Anita Modin och Anita Gradin, har under hösten lämnat riksdagen, och en tredje, Hans Lindblad, slutar i början av januari. Jag vill i det här sammanhanget framföra kammarens tack till dessa ledamöter. Anita Gradin började sin bana i riksdagen redan under tvåkammartiden. Hon var vald för Därefter har hon tillhört riksdagen i obruten följd. Anita Gradin har arbetat i olika utskott. Jag vill särskilt nämna finansutskottet och näringsutskottet, där hon under en tid var vice ordförande. Vid sidan härav har Anita Gradin på ett förnämligt sätt företrätt riksdagen och sitt parti i Europarådets parlamentariska församling. Under åren 1982--1991 tillhörde Anita Gradin regeringen, först som minister för invandrarfrågor och jämställdhetsfrågor och från 1986 som utrikeshandelsminister. På denna post har hon gjort betydelsefulla insatser för att föra vårt land närmare Europas övriga stater. Vi tackar Anita Gradin och önskar framgång på den post där hon nu har att företräda Sveriges intressen. Anita Modin har också många år bakom sig i riksdagen. Hon började i riksdagen redan 1980, och hennes insatser har främst rört konstitutionsutskottets område. Hon blev ordinarie ledamot i utskottet 1982. Anita Modin kommer från den fackliga sidan, där hon har haft många och viktiga uppdrag. När hon nu på heltid kommer att ägna sig åt facklig verksamhet som förbundsordförande önskar vi henne all framgång i hennes nya uppdrag. Liksom Anita Gradin har Hans Lindblad sina parlamentariska rötter i tvåkammarriksdagen. Han tillhörde 1969--1970 första kammaren för Gävleborgs län och har sedan i olika omgångar varit ledamot i riksdagens nuvarande kammare. Hans Lindblad har en stor bredd i sin verksamhet. Han har sedan ungdomen verkat som journalist och också gett ut flera böcker. Hans Lindblad har också ägnat sina krafter åt nykterhetsrörelsen, och han har varit en engagerad ledamot av Riksdagens revisorer. Hans Lindblad har gjort sina stora insatser i politiken inom försvarsområdet. Han inträdde som ordinarie ledamot i försvarsutskottet 1976, och han har varit en uppmärksammad och slagkraftig debattör inom försvarspolitiken i flera decennier. Med Hans Lindblad försvinner en av riksdagens färgstarkaste ledamöter. Även om han lämnar denna kammare är vi säkra på att han kommer att märkas i den politiska debatten också i framtiden. Vi tackar Hans Lindblad och önskar honom lycka till. Efter detta tack till dessa tre ledamöter vill jag tacka er alla, ledamöter och tjänstemän, för väl utfört arbetet och önska er en skön och avkopplande julhelg. Vi möts igen här i kammaren måndagen den 11 januari. Höstens arbete är härmed avslutat.